Fru talman! Ingrid Sundberg har frågat mig om jag vill medverka till att en eller flera kulturfonder för att ta emot donationer, gåvor och testamentsförordnanden inrättas och begärt besked när regeringens beredning av ärendet om kulturfonder kommer att vara slutförd. Låt mig till svar på Ingrid Sundbergs fråga inledningsvis erinra om bakgrunden till interpellationen. I kulturutskottets betänkande 1985/86:18 behandlas två motioner, en från moderata samlingspartiet och en från vänsterpartiet kommunisterna, båda med förslag om särskilda fonder för kulturverksamhet. Utgångspunkten för motionerna var föreställningen att det bland företrädesvis företag skulle finnas ett stort intresse för bidrag till kulturverksamheter genom donationer till s.k. kulturfonder, även om det förutsattes att fonderna skulle behöva tillskott också av statliga medel. Efter riksdagsbehandlingen av betänkandet har frågan beretts i regeringskansliet. Ett centralt inslag i denna beredning var ett konkret projekt där företagens vilja att lämna bidrag till kulturändamål i större omfattning praktiskt kunde prövas. Detta projekt avsåg uppförandet av en ny museibyggnad för Wasa, och med beklagande måste jag konstatera att resultatet blev i det närmaste entydigt negativt. De stora resurser som i en allmän kulturdebatt antytts vara möjliga att lösgöra, har inte stått till förfogande. Detta i sin tur innebär att staten till stor del får subventionera bidraget. På motsvarande sätt har en av den s.k. Gyllenhammargruppen initierad nordisk kulturfestival i Göteborg 1989 fått inställas, därför att intresset för ekonomiskt engagemang från näringslivets sida varit närmast obefintligt. Jag har inte funnit det meningsfullt att mot bakgrund av dessa erfarenheter särskilt verka för alternativa kulturfonder, där staten uppenbarligen skulle komma att bli främsta bidragsgivare. Något förslag om inrättande av fonder har därför inte förelagts riksdagen. Detta innebär emellertid inte någon bristande tilltro till de enskilda medborgarnas vilja att bidra till ett levande kulturliv. De bidrar både genom att i ökande utsträckning kollektivt finansiera skilda kulturverksamheter och genom enskilda insatser. Kollektivt bidrar medborgarna genom stat, landsting och kommuner, som i allt högre grad lämnar bidrag till kulturföreteelser och kulturinstitutioner. Politiskt finns en allt större enighet om värdet av sådana bidrag, och det är i dag strängt taget endast företrädare för det moderata samlingspartiet som hyllar parollen Befria kulturen från bidrag. Enskilt ställer medborgarna medel till kulturlivets förfogande dels genom inträdesavgifter och andra avgifter, dels genom att inom ramen för ett fritt och frivilligt föreningsliv svara för även långtgående åtaganden, t.ex. för hembygdsgårdar och skilda kulturgrupper. Att kulturlivet i dag anser sig ha brist på medel beror enligt min mening snarare på en kraftigt ökande kulturverksamhet än på en ekonomisk åtstramning. Frågan om kulturfonder kan emellertid komma att aktualiseras i andra sammanhang, exempelvis när det gäller att svara för långsiktiga åtaganden för vissa kulturmiljöer, såsom herrgårdar och industriminnen. Jag har fått regeringens bemyndigande att tillkalla en särskild utredare som skall studera dessa frågor och lägga fram förslag till lösningar.

Fru talman! Låt mig först tacka kulturministern för svaret som, om jag uttrycker mig hovsamt, inte var heltäckande. Statsrådet tecknar i svaret en bild av de motioner som låg till grund för riksdagsbeslutet. Bilden är korrekt utom i ett avseende: Den moderata motionen syftade inte företrädesvis på företag som eventuella donatorer till en eller flera kulturfonder. Tvärtom torde det i dag vara än mer angeläget med fonder för enskilda donationer. När man diskuterar kultursponsring i vidaste bemärkelse tar man gärna upp idrotten som jämförelse. Vi har under den gångna helgen upplevt Stockholm Open. I hundratusentals hem har sponsorernas namn lyst på TV-skärmen. Stockholm Open skulle inte ha kunnat genomföras utan de medeltillskott som sponsorerna har lämnat. Att detta skett genom inköp av biljetter som sedan inte utnyttjats av dem som köpt biljetterna, vilket lett till tomma bänkrader, medan andra som velat se matcherna inte har kunnat komma in, är en av nackdelarna med utformningen av denna typ av sponsring. Men diskussionen därom har varit obefintlig. Pengatillskottet är så nödvändigt att också nackdelarna tas med jämnmod. Det är inte förvånande att kulturministern inför de stora kostnader som ett Wasamuseum förväntas dra vänt sig till näringslivet med förhoppning om bidrag. Resultatet har blivit nästan entydigt negativt, säger kulturministern, och jag instämmer. Men varför har det blivit negativt? Resurser finns, men de har inte kunnat lösgöras, sägs det. Har aldrig kulturministern tänkt tanken att det hela har varit klantigt skött, att utlovade motprestationer inte varit tillräckliga, att man misslyckats med att skapa den entusiasm och offervilja som erfordras? Wasa är ju ett riksintresse och kommer att besökas av miljoner människor. Insamlingar av den storlek som det här gäller fordrar professionalism. Man behöver bara se hur det går till i andra länder för att förstå att ett misslyckande här inte har sin grund i brist på resurser utan i kännedom om regeringens egen motvilja mot att behöva utnyttja näringslivets resurser för kulturändamål. Ändra attityd. Visa glädje och tacksamhet i stället för misstänksamhet och pessimism. Resultatet kunde ha blivit ett annat. Jag vill därmed gå tillbaka till de allmänna kulturfonderna. Jag har äran och glädjen att sitta med i styrelsen för två olika organisationer som helt bygger sin mångmiljonverksamhet på enskilda bidrag. Jag har blivit häpen, glad och tacksam över den enorma offervilja som svenska folket visar när det gäller att skänka medel till en verksamhet som ligger givaren varmt om hjärtat. Bengt Göransson, jag är kulturoptimist. Jag tror att det finns hundratusentals människor i det här landet som sätter litteratur, konst och musik kanske högst i livet. Och jag talar nu inte om miljonärer utan om vanliga människor. För alla de människor som inte har nära släktingar finns det många olika organisationer som med tacksamhet tar emot testamentsförordnanden. Det finns Röda korset, Rädda barnen, Cancerfonden och Hjärtoch lungfonden och olika religiösa organisationer och stiftelser. Vi kan se exempel på detta i dödsannonserna där det ofta skrivs att man skall tänka på någon särskild organisation för minnesgåvor. Ett annat exempel är hedersgåvor som består av medel till verksamhet som ligger jubilaren varmt om hjärtat. Ingenstans syns kulturen i dess olika former. Jag har haft möjlighet att i både USA och Västtyskland lära mig hur kulturfonder fungerar. I USA är de vanligtvis knutna till en kulturinstitution. I Västtyskland är de ofta kommunalt organiserade. I alla dessa fall gäller tesen många bäckar små ... Hos oss skall kulturen tydligen bara vara ett samhällsansvar. Ju mer man från statens sida strävar efter att styra och fördela, desto mer vilsna och ovilliga känner sig de som skulle vilja gå vid sidan om och själva bestämma vad som skall ske med deras hopsparade medel. Jag instämmer däremot i kulturministerns åsikt att medelsbristen i kulturlivet till stor del beror på en kraftigt ökande kulturverksamhet. Det är glädjande, men löser inte problemet med medelsbristen. Samtidigt finns det mer pengar än någonsin ute i det svenska samhället. Kostnaden för inträde till vissa populära kulturevenemang ligger på över 1 000 kr per biljett. Privatteatrarna spelar för fulla hus, kompaktskivor och kompaktskivspelare säljs som aldrig förr, och videomarknaden blomstrar. Men våra kulturarbetare får ingen eller ringa del i välståndsökningen, och våra länsteatrar och museer lider stor brist på medel. Jag är besviken på Bengt Göransson, inte för att han inte lyckas få en större del av statsbudgeten till kulturen — det är säkert svårt — men därför att han i dagens svenska samhälle inte har velat vara konstruktiv och finna nya lösningar på hur en större andel av svenska folkets medel skall kunna kanaliseras till kulturverksamhet utan att det går ut över skatterna. Det moderata förslaget om kulturfonder visade på ett i andra länder verksamt sätt. Bengt Göransson tycks inte heller ha uttrett frågan såsom riksdagen önskade utan nöjt sig med erfarenheterna från Göteborg och från Wasamuseet. Han har därvid inte brytt sig om enskilda människors eventuella vilja att ge kulturstöd. Anser statsrådet att han uppfyllt riksdagens krav på att överväga tillkomsten av en eller flera kulturfonder?

Fru talman! Ja, Ingrid Sundberg, jag anser att jag har uppfyllt riksdagens önskemål, eftersom jag förutsatte att önskemålet från riksdagen inte var att det skulle etableras ett antal kulturfonder i vilka staten skulle vara den allra främsta bidragsgivaren. Jag skall be att få utveckla resonemanget något, eftersom Ingrid Sundberg i sitt inlägg anförde ett par exempel som möjliggör ett sådant vidgat resonemang. Jag skall gärna erkänna att jag i mitt svar har sett huvudvikten lagd vid företagsinsatser och icke vid enskilda sponsorbidrag. Men när Ingrid Sundberg tar tennistävlingen Stockholm Open som exempel på god sponsring har hon ju rätt. Ponera att det i stället hade funnits en allmän idrottsfond som man hade skänkt pengar till. Det var nämligen denna allmänna och generella fond som riksdagen efterfrågade. Jag undrar om den skulle vara särskilt attraktiv. Jag tror att sponsorer gärna ger pengar till Stockholm Open i tennis, men om de inte vet om de ger pengar till tennis, till orientering eller till simning, så tror jag att det är svårare att få de generella bidragen. På samma sätt tror jag att det går att få sponsorbidrag för vissa kulturevenemang. I somras var jag invecklad i en debatt på den punkten. Den debatten gällde Falun folkmusikfestival som är ett exempel på denna typ av sponsorinsats. Men jag är inte säker på att Stora Kopparberg skulle ge lika mycket slantar till en allmän kulturfond som företaget i dag ger till Falun folkmusikfestival om företaget inte visste om pengarna i stället går till viss guideverksamhet på Eketorp på Öland. Jag tror också att det finns hundratusentals människor som gärna vill lämna bidrag till olika kulturföreteelser. Men om vi har en allmän kulturfond vet inte den enskilde givaren om han med sitt testamente möjliggör ett framträdande av Elisabeth Söderström på ett operagästspel i Dusseldorf eller möjligen lämnar bidrag till en provokativ film av Marie-Louise De Geer Bergenstråhle. Jag tror att det skulle vara ganska svårt att motivera folk att lämna testamentariska gåvor på denna mycket allmänna grund där de egentligen inte vet vart pengarna skulle gå. Det är skälet till att jag inte tror att dessa generella kulturfonder är intressanta såvitt man inte uteslutande ser dem som ett sätt att lämna riktade bidrag för verksamheter med avdrag på skatt. Men det betyder i realiteten att man förutsätter att andra skattebetalare, som inte lämnar sådana bidrag, skall vara med och betala för de övriga nyttigheterna. Riktade delar där givaren bestämmer att staten skall betala hälften till ett visst angivet bidrag vore att frånhända riksdagen dess rätt att ta ställning till vart de statliga kulturpengarna faktiskt skall gå.

Fru talman! Bengt Göransson, låt oss lämna företagen därhän. Jag har kanske inte uttryckt mig så positivt om Stockholm Open som statsrådet vill ge sken av. Jag är medveten om att det finns vissa felaktigheter. Låt oss hålla oss till enskilda bidragsgivare. Låt oss som exempel ta Erik Järnåker, som är en av de stora mecenaterna i svenskt musikliv. Han var rik nog att åstadkomma två fonder själv. Den ena fonden är till för inköp av kvalitetsinstrument. Den andra fonden, Järnåkers saltsjöstiftelse, ger i Strömstad utrymme för 30 musiker att arbeta och verka. Detta är en typ av enskild sponsring som jag aldrig har hört något negativt om men tyvärr inte heller något positivt om från statsrådets sida. Det är en typ av enskild sponsring. Men låt oss ta exemplet med de människor som skänker pengar till Rädda barnen. Man kan också skänka pengar till uppbyggande eller reparation av skolor i Peru. Man kan skänka pengar till katastrofhjälp, och man kan skänka pengar till hjälp för barn här i Sverige. Det är väldigt många människor som ger generösa bidrag till Rädda barnen utan att specialdestinera dem. När det gäller betydande medel, t.ex. Erik Järnåkers medel, är det självklart att givaren vill veta vart pengarna går. Men riksdagen tog vid sin behandling av frågan inte ställning till om man skulle kräva en enda allmän kulturfond.

I dag finns det ingen möjlighet för de männniskor som ömmar för våra författare eller för det regionala museet att skänka pengar till dessa ändamål om de inte, som Järnåker, har miljoner att ställa till förfogande. Statsrådet svarade inte på min förfrågan varför det inte kan finnas litet nytänkande från regeringens sida när det gäller att ta till vara dessa pengar. Det finns massor av pengar i det svenska samhället. Det måste vara en fråga för både riksdagsmän och kulturministrar att se i vad mån någon del av dessa medel skulle kunna komma kulturen till fromma, inte bara slå bort det hela och säga: Det gick inte med Wasa.
Fru talman! Ingrid Sundberg avslutade med ett för mig något överraskande påstående, att det i dag icke finns några fonder eller några möjligheter för enskilda att skänka pengar till kulturändamål. Jag blir alldeles häpen när jag hör detta, för det finns en rad fonder. Felet med dem tycks för Ingrid Sundberg vara att de alla är enskilda. Författarförbundet disponerar fonder, och det finns hembygdsföreningar som har små fonder där man tar emot pengar. I min idrottsförening, Älvsjö allmänna idrottsklubb, denna förnämliga institution, har folk till idrottsklubbensförfogande ställt testamenterade medel. Så nog finns det fonder. Riksdagen beställde att staten skulle utreda möjligheterna att organisera ett antal generella kulturfonder. Där måste jag konstatera att det inte finns några förutsättningar. Jag tycker att det är bra med enskilda fonder och önskar deras verksamhet all lycka.
Fru talman! Bakgrunden till motionen och riksdagsbehandlingen var förslaget att vi skulle etablera den typ av fonder där staten tog en liten del av ansvaret. Det var inte alls fråga om, som när det gällde Wasa, att man skulle, som statsrådet säger i sitt svar, lägga över hela ansvaret på staten. Det var fråga om att man skulle skapa en typ av blandade fonder för att tillgodogöra sig de medel som jag påstår finns och som tydligen statsrådet inte vill erkänna finns. Jag menar att statsrådet borde ha kunnat svara på frågan: Vad gör man från regeringskansliets sida för att i större utsträckning tillgodogöra sig ett ökat antal enskilda donationer för kulturändamål? Det är kanske den centrala frågan. Statsrådet påminner i sitt svar om en moderat paroll: Inga bidrag till kulturen. Jag tycker inte det hör hemma i en seriös debatt. Min primära reaktion var: Befria kulturen från Bengt Göransson. Jag tycker inte att det heller hör hemma i en sådan här debatt, och därför vill jag inte stå för det yttrandet. Jag tycker inte statsrådet borde ha uttryckt sig så i sitt svar om moderaterna som han gjorde. Slutligen måste jag konstatera att statsrådet har inställningen att sponsring är någonting som regeringen inte bör befatta sig med — man bör tiga och ta emot och vara glad utan att visa det när medel kommer kulturen till godo. Några speciella ansträngningar behöver inte göras utan man använder kollektiva medel, som statsrådet uttycker det — jag vill användå ordet skatter. Där har vi den uppfattningen att vissa delar av kulturen, inte minst driften av våra regionala institutioner, självfallet måste bekostas med statliga och kommunala medel. Vad jag menade med min interpellation, och som jag vet att utskottet ursprungligen menade, var att man skulle ta reda på i vilken utsträckning vi ytterligare skulle kunna öka medelstilldelningen till kulturen. Jag kan bara tyda statsrådets svar så att riksdagen hade en uppfattning och statsrådet en annan. Riksdagen antog nämligen utskottets förslag. Enligt utskottets mening skulle fördelar stå att vinna om viljan att ge stöd till kulturen fanns och stödet kunde kanaliseras genom någon form av fondbildning. Den viljan har inte statsrådet Bengt Göransson.
Fru talman! Jag har i mitt svar anvisat vägar när det gäller att svara för ett antal kulturkostnader. Det finns enskilda fonder, och stat, landsting och kommuner svarar för betydande kulturinsatser. Det jag har ställt mig tveksam till är förslaget att vi skulle etablera statliga fonder, till vilka enskilda skulle bidra. Med den erfarenhet jag vunnit tycker jag mig med visst fog kunna konstatera att det företrädesvis skulle bli staten som skulle lämna bidrag till dessa fonder. Jag beklagar naturligtvis att Ingrid Sundberg tycker att det är oförsynt av mig att referera moderata paroller. Det är inte vilka som helst som har framfört dem. Det är ett uttalande från ett oppositionsråd för moderaterna i Gävleborgs läns landsting som vill avveckla landstingets hela kulturverksamhet samt statens bidragsgivning till kulturen enligt en intervju under rubriken: Befria kulturen från bidragen. Jag har noterat vad Moderata ungdomsförbundet säger: Den kulturpolitik som förs har givit oss fler yrkeskonstnärer än tidigare och vi har i dag för många av dem. Det produceras mer kultur än vad som skall konsumeras. Valet står mellan kulturpolitik och kulturfrihet. Att de politiska partierna understundom i riksdagen blir påminda om vad en och annan av deras anhängare och på regionplanet ledande företrädare säger tycker jag faktiskt inte är oförsynt. Det är en rimlig upplysning till väljarna om vad partierna faktiskt står för.

Fru talman! Jan Hyttring har frågat finansminister Kjell-Olof Feldt om regeringens principiella syn på införande av olika former av avgifter vid länsmuseerna samt om regeringen avser att på något sätt medverka till att de ekonomiska resurserna för de regionala museernas verksamhet förbättras. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Ansvaret för utformningen av verksamheten vid de regionala museerna vilar på resp. regionala huvudmän, som företrädesvis utgörs av stiftelser. Staten ger genom grundbeloppssystemet ett bidrag till verksamheten, och till detta bidrag är vissa allmänna villkor knutna. Någon reglering från statens sida när det gäller avgifter av olika slag i de regionala museernas verksamhet finns inte med i bidragsvillkoren, och regeringen har heller inte för avsikt att genomföra någon sådan reglering. Som Jan Hyttring torde ha observerat innehåller regeringsförklaringen ett avsnitt om en avsevärd satsning på förnyelse och utveckling av kulturverksamheten. I sammanhanget betonas att detta bl.a. skall avse kulturlivet i hela landet. De frågor som Jan Hyttring ställt om de regionala museernas resurser i olika avseenden kommer följaktligen att ägnas uppmärksamhet i budgetsammanhang under den kommande treårsperioden.

Fru talman! Jag tackar statsrådet Göransson för svaret på min fråga. Bakgrunden behöver jag kanske inte redogöra för så utförligt. Vi som arbetar med kultur vet att situationen för många museer är svår och har varit sådan under många år. Enligt den lista som kulturrådet har upprättat är 23 av de 26 museer som får bidrag under gränsen 25 grundbelopp innevarande budgetår. Målsättningen är minst 25 grundbelopp. Det är alltså bara tre som får det, ett av dem överskrider gränsen ordentligt. Statsrådet uttalar i budgetpropositionen för innevarande år att man skall fullfölja planen för utbyggnaden. Enligt statsrådets förslag fick man 15 nya grundbelopp. Kulturrådet hade begärt 26. Om man tittar på vad som skulle åtgå för att uppnå de 25 grundbeloppen finner man att 214 nya grundbelopp skulle behövas, eller en ökning med 45 Jo. Det innebär med innevarande nivå på grundbeloppet 17 milj.kr. En annan bakgrund till min fråga är ett avsnitt i regeringsförklaringen, som justatsrådet hänvisar till i svaret. Man skulle alltså göra en avsevärd satsning på kulturlivet i hela landet. Där utgör museerna som bekant en stor och viktig del. Men om jag ser på den takt som man har lyckats uppnå för att åstadkomma den plan man beskriver — upp till 25 basbelopp — måste jag konstatera att utbyggnaden har gått mycket långsamt. Det är egentligen anledningen till att jagställde frågan till finansminister Kjell-Olof Feldt. Jag har ingen anledning att misstro statsrådet Göranssons ambitioner beträffande satsningar på kulturen, men här finns uppenbarligen motstridande intressen när det gäller pengarna och de kulturpolitiska ambitionerna. Jag tycker därför att frågan kvarstår. Det räcker inte med att svara att man enligt regeringsdeklarationen skall göra denna satsning. När vi nu faktiskt närmar oss tidpunkten när nästa års budgetproposition skall läggas fram skulle jag vilja ha ett mer konkret svar: Hur mycket kan museerna påräkna för nästkommande budgetår? Jag ställde en fråga till i min interpellation. Den gällde avgiftsfinansiering av museiverksamhet — flera museer har tillgripit metoden med avgifter för besök. I svaret säger statsrådet Göransson att det inte skall bli fråga om någon reglering från statens sida av detta. Men jag har aldrig efterlyst det, utan jag efterlyste regeringens principiella syn på frågan att i ökad grad avgiftsfinansiera museiverksamhet genom besöksavgift, där sådan finns. Och för de museer som ännu inte har infört sådan avgift kunde det vara intressant att veta om regeringen avser att sådan finansiering skall bli en viktig del av museernas finansiering. Jag efterlyser således fortfarande svar på frågan: Vad är regeringens syn på en avgiftsfinansiering?

Fru talman! Först en mycket enkel fråga. Jan Hyttring begär att jag — med hänsyn till att det inte är så lång tid kvar innan vi skall lägga fram budgetpropositionen — skall tala om vad den innehåller. Eftersom det inte är så lång tid kvar skall jag emellertid avstå från att säga det och låta Jan Hyttring leva i spänning ända till den dag då budgetpropositionen läggs på bordet. Så till sakfrågan. Jan Hyttring har faktiskt missförstått vad kulturrådet har sagt och möjligen läst litet slarvigt. Bakgrundstexten beträffande grundbeloppssatsningen på museer är kulturrådets framställning till regeringen häromåret. Där står det att man föreslår att staten genom uppräkning av regionmuseibidraget garanterar att minst 15 grundbelopp utgår till varje länsmuseum som bas för verksamheten. Sedan föreslår man ett tak på preliminärt 25 grundbelopp. 25 grundbelopp var alltså inte något minimibelopp, utan det var kulturrådets förslag att man inte skulle gå högre än så. 15 grundbelopp var enligt förslaget miniminivån. Detta kan vara viktigt att komma ihåg. Under de här åren har jag — utan att regeringen därmed har bundit sig för den nivån — haft ambitionen att söka tillgodose museernas behov inom denna ram. Om man mot denna bakgrund ser på hur verkligheten är, ser man att den inte är så förfärligt dålig. I fråga om museernas rätt att ta avgifter är frågan naturligtvis om regeringen skall föreskriva storleken på inträdesavgiften på regionala museer. Jag tycker inte att regeringen skall göra det. Jag kan naturligtvis förstå att det hos Jan Hyttring och hans parti finns en viss yrvakenhet i de här frågorna. Jag kunde ju i valrörelsen notera hur centerpartiet gick till val på att sänka kulturanslagen. Ni satte som ett mål för kultursatsningen från samhällets sida att nå upp till 1 96 av bruttonationalprodukten år 2000, och ni visste antagligen inte att vi redan ligger på 1,2 Jo i samhällssatsningar. Hur ser er avvecklingsplan ut beträffande bidragen? Det skulle vara intressant att veta. När vi nu talar om regionala museer skulle jag — med talmannens tillåtelse och med utnyttjande av den relativa frihet som en i talarstolen uppträdande debattdeltagare kan ta sig — vilja fråga om vi kan få litet hjälp från centern i riksdagen att puffa på centerpartister i Halland och Skaraborg, så att vi får en regional musikteater i Göteborg.

Fru talman! Jag begär naturligtvis inte att statsrådet skall ange exakt vad som kommer att stå i budgetpropositionen. Jag kan formulera om frågan: Kan det vara så att man i budgetpropositionen föreskriver en något snabbare utbyggnadstakt än vad som har åstadkommits med den målsättning som slogs fast 1986/87? Det är kanske lättare att svara på den frågan. Själv kan jag i och för sig klara av att leva i spänning fram till det att budgetpropositionen kommer. Men många museer har det faktiskt ganska kämpigt. Som statsrådet vet försiggår också budgetberedningar, och snart tas beslut om budgetar i landsting och kommuner, som är stiftare av dessa museer. De har naturligtvis anledning att se på vad man kan göra för att bidra till kulturen. Man ligger ofta och lurpassar på varandra, och jag vet att det förekommer underhandsdiskussioner. Man diskuterar vad staten kan tänkas tillskjuta, och i allmänhet brukar det gå rätt bra att få ut motsvarande tillskott från stiftarna. Jag vill sedan passa på att rätta till statsrådets felaktiga uppgift att vi skulle stå för kulturell nedrustning. Vi är faktiskt inte uppe i 1 90 än. Från centerns sida har vi talat om 1 96 av statsutgifterna, och där är vi inte. Vad jag har förstått föredrar regeringen att räkna bort en massa poster från statsutgifterna, bl.a. räntor och lån. De har vi inte tagit bort i våra beräkningar, så det skiljer en del. Det är alltså en bit kvar på vägen till målet om 1 976, som vi kommer att arbeta för att uppnå. Sedan skall jag gärna som centerpartist bidra till att man ute i regionerna —i den mån man inte satsar tillräckligt — satsar mer på kulturen. Göteborg är ett litet speciellt fall som jag inte kan gå in på i detalj, men jag skall göra vad jag kan — det kan jag lova.
Fru talman! Jag kan inte tillmötesgå Jan Hyttrings önskan att nu avslöja innehållet i budgetpropositionen. Jag ber om överseende med detta. Jag tycker att respekten för riksdagen kräver att riksdagen får budgetpropositionen samlad. Sedan till frågan om procenten, som faktiskt inte är ointressant, Jan Hyttring. Ni har inte föreslagit 1 96 av statsutgifterna. I den programartikel som redovisades i Aftonbladet den 4 maj stod det med fetstil: 1 90 av bruttonationalprodukten till kulturen före 2000. Där stod inte talat om statsutgifterna. Även om det skulle gälla statsutgifterna är det viktigt att komma ihåg att man inte kan göra sådana procentuella beräkningar utan att ta bort räntorna. Annars skulle man vid en mycket stor skuldsättning, där man fick betala mycket höga räntor, kunna fiffla med procentandelen. Vi har fått betala mycket höga räntor för de lån som ni tog upp. Samtidigt har vi faktiskt i reala termer höjt anslagen till kulturen. Eftersom ni tog över en god ekonomi år 1976 och surfade på den under några år och lånade pengar för vilka ni struntade i att betala räntor, kunde ni rent tekniskt redovisa en inte alltför låg procentandel av statsutgifterna, även om den var sämre än de siffror som vi har kunnat redovisa.
Fru talman! Vad vi anser uttrycks mycket korrekt i de motioner som vi har lagt fram för riksdagen. Jag beklagar om det står något annat i artikeln, men i motionen talas faktiskt om 1 96 av statsutgifterna. I statsbudgeten ingår faktiskt ränteutgifter, och det är så vi har räknat. Sedan kan statsrådet Göransson självfallet ha åsikter om huruvida det är rätt eller fel att räkna så. Vår målsättning är alltså 1 96 av statsutgifterna, och det innebär — jag upprepar det — ingen nedrustning utan tvärtom mer pengar till kulturen. Jag efterlyser fortfarande det principiella svaret till museerna beträffande om regeringen tycker att det är en bra utveckling att avgifterna för museibesök höjs respektive — för de museer som inte har infört några avgifter än — att avgifter införs.

Interpellationen har överlämnats till mig. Dricksvattnet är ett av våra viktigaste livsmedel. Ett självklart krav på dricksvattnet är att det håller en hög kvalitet. Det förutsätter att även råvaran, dvs. grundvattnet, är av god kvalitet.

Jag ser det också som något mycket angeläget att livsmedelsverket har de nödvändiga resurserna för den centrala tillsynen som verket ansvarar för.

För det innevarande budgetåret har livsmedelsverkets resurser för dricksvattenfrågor också förstärkts. Det understryker den tyngd som regeringen ger drickskvattenfrågorna. Det är naturvårdsverket som ansvarar för att det upprättas kontrollprogram för skydd av grundvatten. Verket avser att under år 1989 utfärda nya allmänna råd för skydd av vattentäkter. Råden syftar till att minimera riskerna för förorening och olyckstillbud.

Den omarbetade kungörelsen beräknas träda i kraft den 1 juli 1989. För att underlätta den kommunala kontrollen av dricksvattnet har kommunerna själva utarbetat råd och rekommendationer för dricksvattenkontrollen.

Interpellationen behandlar också frågan om gränsvärden. Gränsvärden finns i dag för ett flertal mikrobiologiska och kemiska ämnen i dricksvattnet.

All förekomst av pesticidrester i dricksvattnet är nämligen oacceptabel.

Jag delar helt verkets bedömning i frågan. Livsmedelsverket har nyligen beslutat om skärpta regler på detta område.

Reglerna på området är således mycket stränga. Användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket måste emellertid minska generellt. På regeringens uppdrag arbetar därför lantbruksstyrelsen, statens naturvårdsverk och kemikalieinspektionen med ett åtgärdsprogram i syfte att halvera användningen på fem år, fram till år 1990. Detta är bara ett etappmål. Myndigheterna har fått i uppdrag att se över förutsättningarna för en ytterligare halvering, resp. ett avskaffande av bekämpningsmedelsanvändningen i jordbruket. Vad slutligen gäller Gunhild Bolanders fråga om forskning om dricksvatten kan jag nämna att livsmedelsverket arbetar med att ta fram ett samlat forskningsprogram för dricksvatten. I arbetet ingår en inventering av behovet av vattenforskning men också en bedömning av hur forskningsoch utvecklingsinsatserna på vattenområdet skall kunna samordnas. Avsikten är att före årsskiftet presentera ett underlag för att kunna bedöma behovet av forskningsoch utvecklingsinsater. På den tekniska sidan kommer styrelsen för teknisk utveckling, STU, att presentera ett vattenorienterat forskningsgprogram under hösten. Livsmedelsverket har det övergripande ansvaret för planläggningen av det framtida forskningsoch utvecklingsarbetet på dricksvattenområdet. Livsmedelsverket skall därför också ges en aktiv roll i det framtida nordiska samarbetet, vars inriktning man nu drar upp riktlinjerna för. Vid ett möte i september tillsatte det nordiska ministerrådet en arbetsgrupp med uppgift att före 1988 års utgång presentera en nordisk verksamhetsplan för dricksvattenfrågor.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är rätt självklart, och det kanske är just därför som vi ganska länge har nonchalerat kvaliteten på vattnet, att dricksvattnet måste vara rent. Vi har väl blivit bortskämda här i Sverige med att ha rent vatten, men vi börjar få bekymmer i det avseendet. Vattnet är också, skulle man kunna säga, naturens blodomlopp. Det är i vattnet som näringsämnen och eventuella föroreningar förs vidare till andra delar av naturen och så småningom ut i haven. Där ser vi bekymren. I centerpartiet har vi aktualiserat detta i vårt arbete mot försurningen. När det gäller dricksvattnet tog vi för ett par år sedan upp frågan och krävde mer resurser till livsmedelsverket för att man där skulle kunna jobba med detta. Efter ett tag fick vi regeringen med oss i dessa strävanden, så att anslaget ökades till livsmedelsverket för just detta ändamål. Förmodligen är inte detta tillräckligt utan tvärtom för litet. Kemikalier från jordbruket tas också upp här, men detta är egentligen en betydligt vidare fråga. Från centerns sida har vi begärt mer pengar till kemikalieinspektionen för att man där skulle kunna granska även äldre bekämpningsmedel som fortfarande inte är granskade. Regeringen har inte gått med på detta, men det är ett angeläget krav, eftersom mycket talar för att det är just de äldre bekämpningsmedlen som skapar bekymmer i olika sammanhang. Det är dessa medel vi vet minst om. Det finns också andra saker som vi borde göra. Vi borde titta på de kommunala reningsverken och framför allt på vad som kommer dit. Greenpeace gjorde en undersökning av Ryaverken i Göteborg, varvid man klarade ut vilka kemikalier som fanns där. Det rörde sig om höga tal både i fråga om antal och totala mängder. Dessa ämnen hamnar så småningom i slammet som sedan körs ut på åkermark. När riksdagen antog åtgärdsprogrammet för att förbättra miljön i jordbruket krävde centerpartiet att man inte skulle tillåta att slam från reningsverk sprids på åkermark med mindre än att man kunde visa att slammet var rent. Detta ville inte socialdemokraterna och riksdagsmajoriteten gå med på. Det är emellertid mycket viktigt att vi har sådana regler i detta sammanhang. De kemikalier som finns i sammet hamnar ofelbart i grundvattnet och därifrån så småningom i dricksvattnet. Samma sak gäller i fråga om centerns krav i samband med kalkning av skogsmark. Försurningen i marken är ett bekymmer — då fälls tungmetaller ut och blir tillgängliga. Dricksvattnet blir klart sämre av försurningen och i vissa områden helt förstört. Det gick inte heller att få något gehör för centerns krav därvidlag, vilket jag beklagar. Nu har jag förstått att regeringen börjat tänka på att man borde göra mindre försök. Vi kräver storskaliga försök. Det finns nämligen så mycken erfarenhet att man vet att sådana försök är möjliga, och de skulle på ett aktivt sätt bidra till en bättre vattenkvalitet. Många sådana här saker är viktiga i detta sammanhang. Det är naturligtvis också viktigt med forskning, forskning om vad som händer och vad man skall göra. Men det som jag nu har nämnt är sådana åtgärder som vi kan vidta redan i dag utan att vänta på forskning. Vi vet att de åtgärderna har en positiv effekt också i andra avseenden — inte bara när det gäller dricksvattnet. Jag skulle vilja få ett besked av jordbruksministern när regeringen är beredd att satsa mer pengar till kemikalieinspektionen för att man där skall kunna klara ut vad som finns i de bekämpningsmedel som ännu inte har studerats. Jag skulle också vilja veta när regeringen är beredd att satsa mer pengar till länsstyrelserna för att de skall kunna klara tillsynen och kontrollen och ge information till både allmänhet och företag då det gäller frågan hur kemikalier skall användas eller inte användas. När det gäller kemikaliejordbruket är det klart att de kemikalier som sprids på marken är något negativt i detta sammanhang, i varje fall om de når ner till grundvattnet, vilket de naturligtvis inte skall få göra. Men frågan är: Vem har stimulerat fram kemikaliejordbruket? När kan vi vänta en jordbrukspolitik från regeringen som skapar förutsättningar för mindre kemikalier? Dessa frågor tycker jag att man har anledning att ställa.
Fru talman! Jag måste först fråga Gunhild Bolander om jag förstått henne rätt. Är det så att centerpartiet står för en inställning där man vill tillåta bekämpningsmedelsrester i viss utsträckning i dricksvattnet och att man angriper regeringen för att den över huvud taget inte accepterar sådana? Jag blev mycket förvånad över Gunhild Bolanders angrepp mot mig för att jag i interpellationssvaret säger att vi liksom livsmedelsverket icke vill ange gränsvärden för bekämpningsmedelsrester, därför att vi över huvud taget icke tolererar några rester av bekämpningsmedel i dricksvatten. Det är, som framhålls i svaret, helt oacceptabelt. Det är bakgrunden till att livsmedelsverketicke har velat sätta ut ett gränsvärde. Ett gränsvärde skulle ju innebära att man tolererar viss mängd av bekämpningsmedelsrester. Jag måste verkligen fråga Gunhild Bolander: Är Gunhild Bolander — och står centerpartiet i så fall bakom detta — så att säga generösare i sin syn på förekomsten av bekämpningsmedel i dricksvattnet än vad regeringen är? Jag blev som sagt mycket förvånad över Gunhild Bolanders angrepp på den punkten. Sedan till frågan om vad som görs och när det görs något. Jag har försökt att bena ut de frågeställningarna i mitt interpellationssvar. Jag tycker att svaret visar på en mycket bred aktivitet för närvarande. Jag har pekat på — det är också ett svar till Lennart Brunander — hur vi redan under innevarande budgetår har stärkt livsmedelsverkets resurser med inemot en miljon, ungefär 800 000 kr. Det är vad som pågår. Dessutom arbetar naturvårdsverket, som ju har ansvaret för skyddet av grundvattnet, med att inför nästa år, alltså 1989, ge ut nya råd till skydd för vattentäkter. När det gäller den mer långsiktiga strategin för grundvattenskyddet skall den vara klar för kommunerna senast den 1 juli 1990. Livsmedelsverket arbetar alltså med en ny dricksvattenkungörelse. Den skall vara färdig så snart att den kan träda i kraft den 1 juli nästa år. Detta är alltså ett arbete som nu pågår. I september i år beslutade livmedelsverket om skärpta regler för att kunna gå in och lokalt förbjuda bekämpningsmedel, också sådana som normalt är tillåtna, om man finner rester och faror i vattentäkter. Detta har alltså skett redan nu. När det gäller forskningen har jag redovisat i svaret hur livsmedelsverket avser att ta fram ett underlag för samordning av forskningsoch utvecklingsinsatserna före årsskiftet. STU kommer att under denna höst presentera ett vattenorienterat forskningsprogram. I september tillsatte Nordiska ministerrådet en arbetsgrupp med uppgift att före detta års utgång presentera en nordisk verksamhetsplan för dricksvattenfrågor. Detta visar verkligen att det har skett mycket på bred front och i de många olika avseenden som vattenfrågorna berör, alltså grundvattenfrågor och dricksvattenfrågor. Jag var också litet förvånad över påståendet att livsmedelsverket inte skulle göra någonting för Gotland. Livsmedelsverket har ju detta år undersökt rester av bekämpningsmedel i ytvattentäkter. Man har gjort kartläggningar i två omgångar och har då undersökt vattenverken i 50 olika kommuner varav Gotland är en. Gotland ligger förvisso inom ramen för de åtgärder som livsmedelsverket för sin del arbetar med.
Fru talman! Ja, sammanfattningsvis innehåller svaret en uppräkning av ett antal åtgärder som ”nyligen” satts i sjön. Naturvårdsverket ”avser att under år 1989 utfärda nya allmänna råd”. Naturvårdsverket arbetar med projekt rörande strategier kring grundvattenproblemen. Livsmedelsverket arbetar om dricksvattenkungörelsen m.m. STU och Nordiska rådet har aktiviteter på området. Det här är alltså en uppräkning av ett antal underlåtenhetssynder sedan ett antal år tillbaka som regeringen egentligen borde ha fäst större vikt vid tidigare; bl.a. gäller det kontrollprogrammen. Vi har tidigare krävt sådana. Nu har underlåtenhetssynderna medfört att ett antal kommuner själva fått utarbeta kontrolloch åtgärdsprogram. Livsmedelsverket har hittills i någon mån bidragit med råd och anvisningar. Verket har också varit med och betalat några verksamheter på Gotland. På tre platser har man tagit ansvar för provtagningen. Jag vet att man också på länsstyrelsen den 7 september var mycket besviken över att livsmedelsverket inte hade något mer med sig i bagaget för att hjälpa de lokala och regionala myndigheterna att komma i gång med den här verksamheten. Den fråga som också ställdes handlade om bristen på någon form av kvalitetsbestämning på grundvattnet. Därför tar jag upp den — Prot. 1988/89:18 frågan här. 7 november 1988 Självfallet lämnar centerpartiet inte någon accept att vi godtar rester från = Zona bekämpningsmedel i grundvattnet eller i dricksvattnet — självfallet inte! Slutligen skulle jag vilja fråga statsrådet om han är beredd att initiera ett större samarbete med de kemikalieföretag som ganska hänsynslöst har marknadsfört sina produkter i det svenska lantbruket. Jag tror nämligen att det i dag finns ett visst intresse från den branschen att ta större ansvar i dessa sammanhang. Jag skulle gärna vilja att statsrådet utvecklade den frågeställningen litet.
Fru talman! Jordbruksministern ställer frågan om centerpartiet accepterar bekämpningsmedelsrester i dricksvattnet. Det gör vi naturligtvis inte! Det gör förhoppningsvis inte regeringen heller. Då är frågan: Har regeringen stoppat användningen av sådant dricksvatten där man har hittat rester av bekämpningsmedel? Det har jag aldrig hört sägas. Ändå talar man om att dylika rester har funnits. Någon borde ha stoppat användningen av sådant vatten om dessa rester inte accepteras. Har man inte stoppat användningen, så accepterar man bekämpningsmedelsrester i dricksvattnet, och det är mycket anmärkningsvärt. Det är riktigt att livsmedelsverket fick mer pengar, och det skedde efter en motion från centerpartiet i vilken vi krävde just de pengar som jordbruksministern talade om. Som jag sade nyss räcker det inte med de pengarna. Det här är en alltför viktig fråga, dricksvattnet är ett alltför viktigt livsmedel för att vi inte skall satsa ännu mer pengar på det. Jordbruksministern berörde inte de frågor som jag ställde om mer pengar till kalkning av brunnar, ett förfarande som innebär en direkt förbättring av dricksvattnet på många håll där försurningen har gått så långt att det är svårt att använda vattnet. Kalkning av skogsmark skulle aktivt medverka till ett bättre grundvatten som så småningom silar ut i dricksvattnet. Vi behöver mer pengar till kemikalieinspektionen, och det är en åtgärd som regeringen borde vidta mycket snabbt. Det är ju anmärkningsvärt att vi inte har kunnat studera de äldre bekämpningsmedlen. Detta är ett krav som vi i centerpartiet har drivit i flera år utan att regeringen ens har reagerat. Socialdemokraterna har röstat mot vårt förslag i riksdagen, det är det enda som har gjorts. Samtidigt är det viktigt att länsstyrelserna får resurser så att de kan följa upp dessa frågor. Det har talats om hundra nya tjänster vid länsstyrelserna, men dessa har vi inte sett. Så länge det är på det sättet blir det ingen effekt.
Fru talman! När jag lyssnade till Lennart Brunander nu senast kände jag vinddraget från ett antal öppna dörrar. Så många öppna dörrar har jag sällan hört slås in, så att säga, under en interpellationsdebatt. Brunander talar om sådana saker som han väl vet är föremål för budgetberedning i den vanliga processen. Regeringen återkommer som alltid till dessa frågor i budgetpropositionen. Jag vet att Brunander också känner till detta. Brunander visar brist på insikt i åtminstone några av de frågor som är 25 viktiga. Det är inte regeringen som förbjuder användningen av bekämpningsmedel om man finner risker för att det kan finnas bekämpningsmedel i dricksvattnet. Det gör den lokala miljöoch hälsoskyddsnämnden. Livsmedelsverket har skärpt bestämmelserna så sent som i september. Man behöver inte vänta med åtgärder för att ärendet först skall till regeringen. Nämnderna kan i mer decentralistisk anda fatta sådana beslut själva. Det är bra att livsmedelsverket har genomfört skärpningar innebärande att man lokalt vid sjöar och vattentäkter kan förbjuda användningen av sådana bekämpningsmedel som i övrigt är tillåtna, om det finns fara för att bekämpningsmedelsrester skulle komma ut i våra dricksvatten. Lennart Brunander, jag talade inte om någon centermotion utan om mitt förslag som jag redovisade i budgetpropositionen. Jag har ingenting emot att centern motionerar. Tvärtom är det bra om fler partier engagerar sig i de här frågorna, men det var faktiskt min egen del av budgetpropositionen som jag talade om. Kemiföretagen, Gunhild Bolander, är självfallet en viktig del av vad kemikalieinspektionen nu arbetar med. Den går igenom gamla och nya bekämpningsmedel. Den ställer större krav på företagen. Jag vill påminna om att två lågdosmedel som är tillåtna i Sverige bara är provisoriskt tillåtna av kemikalieinspektionen. Inspektionen har ålagt företagen att före årets utgång återkomma till inspektionen och visa på nya sätt att spåra dessa medel då de går ned i jorden t.ex. Självfallet är det viktigt att kemikalieinspektionen för denna diskussion med kemiföretagen, och att dessa företag tar ett ökat ansvar. Detta tror jag att vi är helt överens om. Slutligen: Det lät på Gunhild Bolanders senaste redovisning som om hon erkänner att det nu sker mycket, men hon ger i sitt inlägg intrycket att det inte finns något regelsystem. Jo, visst finns det ett regelsystem. Det går att agera direkt också. Det är viktigt att kommunerna känner sitt eget ansvar, och det är bra att kommunerna också utarbetar egna regler. Dricksvatten är ju ett livsmedel, och den som är ansvarig för livsmedel tar samma ansvar som ett företag, som en livsmedelsindustri som tillverkar andra livsmedel. Självfallet har kommunerna ett ansvar som de måste ta redan nu. Eftersom detta är en mycket viktig fråga och dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel, som vi dessutom intar varje dag, finns det skäl för oss att göra den breda genomgång som nu görs och att skärpa reglerna på området.
Fru talman! 1983 fick livsmedelsverket ansvaret för dricksvattenfrågorna. Det är dock några år sedan, och det har gått ganska sakta med det som har producerats från det hållet i skärpande riktning gått ganska sakta beträffande krav och nya tag för att komma till rätta med vad som ändå sedan lång tid tillbaka har varit ett ganska stort problem. Det är därför naturligtvis med en viss glädje som man konstaterar att det hela nu är i gång, men jag kan inte underlåta att notera att det tycks vara ett nymornat intresse att börja med dessa aktiviteter. Det verkar litet hastigt påkommet med en massa uppstartade aktiviteter. När kommer de att märkas i form av konkret handling? Tar det åratal innan också detta kommer fram? Kommunerna har alltså väntat i fem år på besked från regeringen. De har väntat och väntat, och till slut har de fått sätta i gång själva därför att de har Prot. 1988/89:18 kommit för dåliga och för få signaler uppifrån. Nu aviseras det nyheter. 7 november 1988 Under 1989 skall det tydligen hända mycket. O.K., låt det bli så, men det har tagit för lång tid och det har gått för sakta. Att stå här och säga att vi skall göra det och vi skall göra det är på sätt och vis att erkänna att det här borde man egentligen ha gjort för länge sedan.

Fru talman! Jag hade inte tänkt ta upp någon onödig partipolitisk polemik. Gunhild Bolanders interpellation visar på ett genuint intresse för de här frågorna, och de är verkligen viktiga — dricksvatten är ju ett av våra viktigaste livsmedel. Men när Gunhild Bolander börjar tala om nymornat intresse, må det vara mig tillåtet att påminna om vad Gunhild Bolander själv just sade, nämligen att det var först år 1983 som dricksvatten klassificerades som livsmedel och detta arbete sattes i gång. Det skedde alltså icke under den sexårsperiod före 1983 då Gunhild Bolanders partivänner medverkade i regeringsansvar — om vi nu skall föra den typen av diskussion. Det är under den socialdemokratiska regeringens tid som man har tagit detta på större allvar och fört upp dricksvattnet bland livsmedlen. Därmed har man satt i gång hela arbetet, vilket givetvis är komplicerat men nödvändigt, med att se hur kommunerna måste uppträda i den roll som livsmedelsindustri som de i detta avseende faktiskt har. Jag har redan i svaret besvarat Gunhild Bolanders senaste fråga: När kommer besked om olika saker? Jag har just räknat upp att en del har kommit redan, en del insatser har gjorts under detta budgetår redan tidigare under hösten, en del kommer senare i höst och en del kommer under nästa år. Jag kanske inte behöver upprepa de beskeden utan hänvisar till vad jag redan har sagt om alla de beslut som avses fattas såväl i höst som nästa år.

Fru talman! Jag vill meddela att jag inte kommer att kunna svara inom den föreskrivna tiden på Hans Göran Francks interpellation om ersättning åt HIV-smittade. Anledningen till det är att jag i svaret önskar redovisa begärda synpunkter från Landstingsförbundet och Läkemedelsförsäkringsföreningen. Dessa remissvar avlämnas först i dag till socialdepartementet. Jag har för avsikt att besvara interpellationen fredagen den 11 november 1988.
Fru talman! Ulla Orring har frågat mig om jag är beredd att medverka till en ökad intagning på läkarlinjen vid universitetet i Umeå för att därigenom på sikt avhjälpa den svåra läkarbristen samt vilka andra omedelbara åtgärder jag ämnar ta initiativ till för att avhjälpa dagens bristsituation och därmed infria hälsooch sjukvårdens målsättning om sjukvård på lika villkor i vårt land. Jag har samrått med utbildningsministern i denna fråga. Sommaren 1988 gav regeringen UHÄ i uppdrag att utreda förutsättningarna för en utökning av antalet nybörjarplatser på läkarlinjen vid universitetet i Umeå. UHÄ lämnade en redovisning av uppdraget till regeringen i oktober månad. Förslaget bereds nu inom regeringskansliet. Under senare år har antalet läkartjänster ökat väsentligt över hela landet. Det är numera landstingen själva som beslutar vilka tjänster de vill inrätta. Antalet tjänster för specialistkompetenta läkare har ökat från 8 895 år 1979 till 13 884 år 1987. Antalet specialistkompetenta läkare har under samma tid ökat från 7 570 till 12 450. Vakanserna har under samma period ökat från 991 till 1370. Om man ser hur läkartjänsterna är fördelade i landets olika regioner, är fördelningen i relation till befokningsunderlaget mycket jämn. Däremot är andelen vakanta tjänster olika stor och högst i Umeå-, Uppsalaoch Linköpingsregionerna. Om man därtill fogar att dessa regioner har en lägre tillgång på privatpraktiserande läkare blir bilden väsentligt annorlunda. Den faktiska läkartillgången är sålunda ur geografisk synpunkt ojämn. Det har gjorts flera försök att komma till rätta med dessa problem. Den s.k. Jämtlandsutredningen redovisade år 1986 en rad förslag till åtgärder. De flesta av dessa var sådana som sjukvårdshuvudmännen själva tar ställning till. Exempel på detta är att medverka i anskaffning av arbete åt medföljande maka sambo, att hjälpa till att ordna bostad och barntillsyn m.m. På förslag av Jämtlandsutredningen tillsattes en annan grupp som särskilt har sett på hur rekryteringen till allmänmedicin och till glesbygd skulle kunna förbättras. Landstingsförbundet har gått ut med en rekommendation om solidarisk läkarförsörjning. Sjukvårdshuvudmännen har därvid uppmanats att begränsa antalet tjänster till dess att en mer balanserad situation har uppnåtts. Trots dessa olika ansträngningar har vi inte kommit till rätta med problemen. I den senaste överenskommelsen om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. — den s.k. Dagmaröverenskommelsen — har parterna konstaterat att snedfördelningen av läkarresurser över landet är ett stort problem. Styrmedel som bättre än de nuvarande ger bristlänen förutsättningar att öka sin läkarandel bör därför utvecklas. Parterna är överens om att gemensamt utarbeta en modell för detta. Mot denna bakgrund har en arbetsgrupp tillsatts med företrädare för | socialdepartementet, socialstyrelsen och Landstingsförbundet med syfte att analysera vilka åtgärder som kan vidtas på kort och lång sikt för att öka 28 läkartillgången bl.a. i Norrlandslänen. Arbetsgruppen arbetar skyndsamt och kommer att redovisa sitt arbete i början av nästa år. Förslagen kommer Prot. 1988/89:18 att avse förändringar både i regelsystemet och i den praktiska tillämpningen. 7 november 1988 Personalförsörjningen inom hälsooch sjukvården har också diskuterats inom regeringens hälsooch sjukvårdsberedning vid dess sammanträde i oktober. Läkarfördelningsproblematiken kommer att behandlas vid beredningens sammanträde i mars 1989 mot bakgrund av det arbete som pågår i nyss nämnda arbetsgrupp.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Tyvärr saknar jag konkreta besked, och jag tycker svaret är magert och innehållslöst. Den 1 mars 1988 hade socialministern och jag en interpellationsdebatt om läkarbristen i Norrland, dvs. i samma ärende. Det svar jag då fick var att det material som tagits fram inte var definitivt färdigställt utan skulle diskuteras vidare i hälsooch sjukvårdsberedningen, vars ordförande är statsministern. Den diskussionen är tydligen inte avslutad ännu. Det hette att regeringen skulle se vilka åtgärder som skulle vidtas. Den 11 maj behandlade riksdagen motioner, bl.a. från folkpartiet och undertecknade av mig, om en utökning av studerandeantalet i läkarutbildningen i Umeå. Ni socialdemokrater gick emot folkpartiets förslag om att utöka antalet platser i Umeå med 20 nya. Snart har år 1988 runnit i väg utan att regeringen vidtagit några som helst åtgärder för att vare sig på kort eller lång sikt häva den rådande läkarbristen i Norrland. Gertrud Sigurdsen var i mars t.o.m. så orädd, ja, nästan heroisk, vill jag säga, att hon ansåg att förslaget om att utöka läkarstuderandeantalet i Umeå inte skulle avhjälpa den akuta situationen. Nej, men då varken akuta eller långsiktiga medel tas fram för att man skall kunna komma till rätta med vakansläget, förvärras ju situationen. Regeringen är tomhänt även nu, som framgår av dagens svar. Statsrådet hänvisar till beredningen inom regeringskansliet. Får jag då fråga: Vad är syftet? Är det att utöka antalet läkarutbildningsplatser i Umeå? Vilken uppfattning har socialministern själv som landets högsta bas för sjukvården? Säg ja eller nej! Jag vill ha ett besked i dag. Finns det en reell vilja att förbättra läkarsituationen i Norrland? Statsrådet säger också att det har tillsatts en arbetsgrupp med representanter för socialdepartementet, socialstyrelsen och Landstingsförbundet. Hon talar i dunkla ordalag om vissa styrmedel. Ja, vi har upplevt styrmedel tidigare i form av Dagmaruppgörelsen — som inte gav en enda läkare, törs jag säga, till de områden där det finns läkarvakanser. Vilka direktiv har nu den tillsatta arbetsgruppen fått? Jag vill att statsrådet lättar på förlåten i det avseendet. Sist i svaret i dag nämns att ett arbete pågår inom regeringens egen hälsooch sjukvårdsberedning, som sammanträder i mars 1989. Det tycks vara långt mellan ord och handling. Ändå ansåg socialministern i mars att det inte behövdes några fler utredningar. Det sade hon i den debatt som vi då hade. Ja, statsrådet, vi är överens på en punkt, nämligen om att vakanserna totalt ökani landet. Men jag vill då påpeka att vakansläget i Norrlandslänen är det sämsta i hela landet och synes så förbli, om inga åtgärder vidtages för att få 29 fler utbildade läkare. 1987 hade samtliga län utom Västernorrlands län vakanstal som betydligt översteg riksgenomsnittet på 9,7 Zo. I Norrbottens län var 20,2 96 av det totala antalet befattningar helt vakanta. I Västernorrland var cirka en tredjedel av distriktsläkartjänsterna vakanta eller vikariebesatta våren 1988. I Västerbotten — närmare bestämt i Lycksele, ett av sjukvårdsdistrikten i länet — var 57 90 av distriktsläkartjänsterna utan ordinarie befattningshavare i oktober 1988. I Skellefteådistriktet var motsvarande siffra 41 96. I Norrbottens län var ca 40 90 av distriktsläkartjänsterna obesatta eller vikariebesatta. Inom den slutna vården är problemen störst inom psykiatri, röntgen och anestesi samt när det gäller laboratorietjänsterna. Fru talman! Dessutom föreligger det stora svårigheter när det gäller att tillsätta AT-blocken. 1987 var 21 96 av blocken tomma — vilket skall jämföras med 8 96 som gäller för landet totalt. En ond cirkel uppstår med vakanta distriktsläkartjänster. Det går inte att tillsätta AT-blocken. Norrlandslandstingen har försökt att täppa till vakanserna genom särskilda rekryteringskampanjer, läkarstafetter m.m. Jag har själv medverkat i detta sammanhang som aktiv inom Umeå sjukvårdsdistrikt. Landstingen i norr lägger årligen ut 20 milj.kr. på sådana här åtgärder, som enbart är plåster på såren. De råder inte bot på krisen. Vad som saknas i dagens hälsooch sjukvårdspolitik — där regeringen har det yttersta ansvaret — är en balans mellan efterfrågan och tillgång. Socialminister Gertrud Sigurdsen, det finns nu tillräckligt med material, liksom det fanns i mars månad, för att man skall kunna besluta om en utökning med 20 nya platser i Umeå. Enligt beräkningar skulle det kosta 15 milj.kr. Men jämför den kostnaden med de 20 milj.kr. som landstingen nu måste lägga ut för tillfälliga — bristfälliga, skulle jag vilja säga — lösningar! Om inte nämnda åtgärder vidtas, får vi en fortsättning på sveket mot norrlänningarna och mot hälsooch sjukvårdens portalparagraf om sjukvård på lika villkor. Regeringen bär ansvaret. Till sist ytterligare en fråga: Vilken målsättning har statsrådet för hälsooch sjukvården? Är målsättningen att undanröja de ekonomiska, geografiska eller sociala hinder som nu gör det svårare för människor att få en omsorgsfull sjukvård?
Fru talman! Ulla Orring ansåg att mitt interpellationssvar var magert och innehållslöst. Därför lyssnade jag med intresse på Ulla Orring för att höra vilka geniala förslag hon skulle komma med för att vi skulle kunna klara det här akuta behovet. Alla är vi ju medvetna om att det är ett akut behov i många delar av vårt land. När det gäller utökningen av läkarutbildningen i Umeå får jag svara som tidigare statsråd har gjort i interpellationsdebatter här: Det som bereds i regeringskansliet och som är föremål för behandling inför budgetpropositionen i januari kan vi inte ge några besked om nu. Regeringen har en vilja att förbättra läget vad gäller läkarförsörjningen i Norrlandslänen och andra län. Vi har tagit olika initiativ för att komma till rätta med den saken. Men det finns inga geniala lösningar på hur vi snabbt kan klara av det här. Det finns tillräckligt med material, säger Ulla Orring. Ja, men det finns Prot. 1988/89:18 inte tillräckligt med fysiska personer, som kan besätta de här läkartjänsterna. 7 november 1988 När det gäller arbetsgruppen som skall se på metoder för andra styrmedel= = Z==U do To oh ekonomiska styrmedel etc. — vill jag framhålla att detta skall kopplas till de OR RN nin diskussioner som pågår om läkarnas specialistutbildning, vilken är föremål versippter Umea för propositionsskrivning i socialdepartementet. Vad jag härutöver kan säga om det som man arbetar med för att kanske snabbt kunna få fram ytterligare läkare är att man kan se på vilka möjigheter det finns att rekrytera läkare från andra länder där det är läkaröverskott. I Danmark har man läkaröverskott. Vi har en hel del danska läkare här. Det pågår diskussioner med Holland. Holländska läkare har varit här. Det är läkaröverskott i Västtyskland och Italien. Men det här är ju också någonting som inte kan effektueras på en gång. Det handlar ju dels om att se på dessa människors meriter i förhållande till de svenska läkarnas meriter, dels om språkkunskaper och annat. Här pågår alltså ett arbete. Sjukvårdshuvudmännen själva är aktiva. Invandrarverket har gjort en inventering av våra flyktingläger. Man har tittat på vad som finns där när det gäller människor med sjukvårdsutbildning. Projektet kallas ”snabbare i arbete för flyktingar med medicinska yrken”. Man har funnit ett tiotal läkare och ett tiotal sjuksköterskor. Man har också funnit medicinsk-tekniska assistenter och sjukgymnaster. Nu arbetar man med att försöka påskynda den här processen. Det handlar ju dels om språk, dels om yrkesträning för att få dessa flyktingar i yrkesverksamhet. Jag vet att man exempelvis i Östergötlands läns landsting har varit mycket aktiv i detta sammanhang och att man har samarbetat med länsarbetsnämnden och landstingen. På olika sätt försöker vi alltså vidta sådana åtgärder som snabbare än en eventuell utökning av läkarutbildningen i Umeå skulle kunna medverka till en förbättring. Jag förmodar att Ulla Orring ännu inte har sagt sitt i dagens debatt. Kanske Ulla Orring har några förslag som innebär att vi snabbt och åtminstone på sikt kan få en förbättring av läget när det gäller läkarförsörjningen.
Fru talman! Statsrådet säger att det inte finns tillräckligt med fysiska personer. Men det är ju vad interpellationen handlar om. Det gäller alltså att få fram fler fysiska personer som kan söka de vakanta läkartjänsterna i Norrland, även i Norrlands inland. Statsrådet förhindrar ju att det kommer till fler läkare, eftersom man fördröjer ett väntat beslut om en utökning av läkarutbildningen med 20 nya platser. Det här är ingen nyhet. Det har gjorts ett otal uppvaktningar och utredningar från Landstingsförbundet, från samverkansnämnden i norra regionen och från socialstyrelsen i denna fråga. Men regeringen kan inte besluta sig. Vi vet ännu inte vilket beslut man kommer att fatta. Statsrådet anger inte heller själv någon färdriktning i frågan, så vi svävar fortfarande i ovisshet. Statsrådet tar också upp frågan om flyktingläger. Men den socialdemokratiska regeringen vill inte att dessa människor skall få arbeta. Det är vad det har handlat om under dessa år. Regeringen har här haft en dålig beredskap. 31 Regeringen har känt till avgången från läkaryrket, att det tar allt längre tid för de läkarstuderande att bli färdiga med sin utbildning och att fler tar deltidspension, bl.a. på grund av utbrändhet. Regeringen har inte, med det underlag den har haft, kunnat planera en utökning av läkarutbildningen i Umeå. Jag frågar statsrådet än en gång: Vad finns det för målsättning för hälsooch sjukvårdspolitiken i vårt land? Skall samma målsättning gälla för Norrlandslänens invånare som för invånarna i övriga delar av landet? Jag tycker inte att jag har fått ett svar från statsrådet i dag.
Fru talman! Ja, det behövs fler fysiska personer, men om vi skall vänta på 20 nya platser i läkarutbildningen kommer det att ta mellan 5 2 och 7 år till. Regeringens ambition är att få fysiska personer på de vakanta tjänsterna i Norrlandslänen tidigare än så. Regeringen arbetar inte mot att människor som sitter i flyktingläger skall komma ut i arbete, snarare tvärtom. De som sitter i ett flyktingläger har arbetsoch uppehållstillstånd. De asylsökande, som ännu inte har fått besked om de får stanna i landet skall naturligtvis inte ut i arbete. Det finns många människor i våra flyktingläger som har uppehållsoch arbetstillstånd, och dem är det angeläget att få ut i arbete. Visar det sig nu att det finns sjukvårdskunnig personal, t.ex. läkare, i flyktinglägren skall vi naturligtvis anstränga oss — och det är vad vi gör — för att få ut dem i verksamheten.
Fru talman! Statsrådet säger att regeringen vill arbeta för att få ut fler läkare snabbare än de 6—7 år som det tar att få färdiga läkare från utbildningen. Men det har inte kommit några sådana förslag från regeringen under senare år. De asylsökande får ibland vänta tre år innan de får uppehållstillstånd. Hanteringen har varit mycket långsam. Många svenskar som har velat utbilda sig här i landet har varit tvungna att söka sig utomlands för att få sin utbildning. Det har gått så långt att det t.o.m. finns planer på att upprätta kliniker utomlands för vissa operationer, därför att man i detta land inte hinner med den sjukvård som behövs . Jag konstaterar att regeringen inte har följt med den aktuella utvecklingen, utan helt och hållet har struntat i norrlänningarnas berättigade krav på att även de skall få ha en distriktsläkare på sin läkarstation och få kontinuitet i vården. Statsrådet upprepar nästan exakt de ord som hon använde i mars månad då jag framställde min tidigare interpellation till henne. Det finns alltså ännu inte något förslag från regeringen. Det går ytterligare ett år, och det dröjer ytterligare flera år innan de vakanta läkartjänsterna i Norrland kan tillsättas.

Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Tyvärr gav svaret inte något besked om huruvida regeringen ämnar vidta någon särskild åtgärd för att minska antalet tonårsaborter. Svaret lämnar över ansvaret till socialstyrelsen och möjligtvis till sjukvårdshuvudmännen. Jag tycker att svaret tyder på att regeringen vill frånhända sig sitt ansvar för nuvarande förhållande. Tonårsaborterna sjönk under de första åren efter det att den nya abortlagen trätt i kraft. Det talar för att de åtgärder som då vidtogs var av den arten att de verkade i abortförbyggande syfte. Gotlandsprojektet gav impulser till många landsting och kommuner, som visade att ett aktivt arbete gav resultat. Detta arbete har numera avtagit. Redan 1980 års abortkommitté visade på brister som kunde leda till ett ökat antal aborter. Tyvärr har de förslag som då utvecklades inte tagits på allvar, och det har resulterat i det förhållande vi ser i dag. Aborttalen visar på en ökning som är mer än oroväckande. Redan de aborttal vi tidigare noterat har oroat Oss. Tonåringarnas situation visar att vi inte längre med stolthet kan anse att Sverige är bäst på att förebygga aborter i dessa åldersgrupper. Vad som, förutom att antalet aborter ökat, är mer noterbart är att antalet reaborter också ökar. Allt fler tonårsflickor genomgår alltså abort för andra och tredje gången. Det är inte acceptabelt. Detta förhållande måste närmare analyseras. Jag vill nämna några orsaker som kan ha spelat in. Läkemedelsrabattering Prot. 1988/89:18 en har under de senaste åren förändrats. För att man skall kunna köpa ut ett 7 november 1988 års förbrukning av p-piller måste recept lämnas in var tredje månad, och det kostar per år ca 260 kr. att erhålla p-piller. Det kan för rätt många flickor vara dels så att de inte kommer ihåg att hämta ut sina piller, dels så att de inte har pengar som täcker till p-pillerkostnaden. För kvinnor som har fött barn är spiralen som preventivmetod gratis. Enligt de rapporter jag fått från barnmorskor som är verksamma med preventivmedelsrådgivning spelar det tydligen en inte försumbar roll att p-pillrens åtkomlighet har minskat. Naturligtvis skall p-piller inte förskrivas innan undersökning och rådgivning visar att det är ett lämpligt preventivmedel. Jag vet att HIV-aids-debatten medfört att kondomen förts fram som det enda säkra skyddet. Så är fallet när det gäller att skydda sig mot de sexuellt överförbara sjukdomarna, som nu sprids. För tonåringarna är situationen problemfylld. I en tonårsrelation är det ofta svårt, på grund av blygsel och dålig kontakt mellan parterna, att diskutera preventivmetod. Ofta sker sexdebuten i samband med någon fest, där även ölkonsumtion förekommer, vilket bidrar till att omdömet nedsätts. Det finns dessutom en tendens att överlåta preventivansvaret på kvinnan. Det gäller inte bara tonåringar. Tyvärr har då kondom som skyddsmedel inte visat sig vara tillräckligt, och det kan även ha bidragit till att antalet aborter har ökat. För det förebyggande arbetet med sexoch samlevnadsundervisning finns inte längre de resurser som fanns tillgängliga i mitten av 70-talet. Det har nog en del i skulden till att situationen nu visar på ett ökat antal tonårsaborter. Över huvud taget har satsningarna på det förebyggande arbetet alltmer skjutits i bakgrunden. Det gäller öppettider för preventivmedelsrådgivning, det gäller insatserna i skolorna, det gäller tillgången till projektmedel för särskilda insatser. Jag vill nog påstå att regeringens intresse för dessa frågor har varit synnerligen ljumt. Nu ser vi resultatet av det. Jag kan även inse att hotet från HIV-aids har varit överskuggande under de senaste åren. Det kunde ha lett till samordnade insatser, som samtidigt skulle ha inneburit ökade medel till abortförebyggande arbete. En bred sexoch samlevnadsundervisning skulle ha kunnat samordnas, så att hela spektrumet av förebyggande insatser hade rymts. Men sådana projekt har saknats. I stället har annonser, affischer och broschyrer producerats, samtidigt som barnmorskorna och läkarna på STD-mottagningarna kämpat med minskande resurser och med minskat intresse för deras arbete. När nu ersättningen för de besök som sker på ungdomsmottagningarna skall komma direkt från sjukvårdshuvudmännen, är det bara en förhoppning att det inte skall innebära att mindre resurser går till den förebyggande verksamheten. Vi saknar också insikt om hur de pengar som anslagits till förebyggande insatser används när det gäller fördelningen till abortförebyggande arbete. Det vore intressant att se om användningssättet avspeglar sig i de regionala abortsiffrorna. Ärdetinte dags att utse 1990 års abortkommitté, inte för att ändra abortlagen, men för att se över abortutvecklingen? Tillgänglig statistik visar en markant ökning av reaborter, samtidigt som det sker en minskning av aborter bland kvinnor utan tidigare abortingrepp. 35 Sålunda har procenten kvinnor med minst en tidigare abort ökat från 16,3 90 år 1975 till 32,2 20 år 1987. För tonåringar har ökningen sedan 1984 varit från 11 9 till ca 18 2 år 1987. Detta ger anledning till eftertanke och visar att bilden kanske inte är så enkel att tyda. En fråga man får lov att ställa är vad det är som brister, när allt fler kvinnor kommer för att få abort då de nyligen gått igenom en sådan. Klarar samhället inte av att ge dessa kvinnor, och i vissa fall deras partner, ett bra omhändertagande i samband med abortrådgivningen? 1980 års abortkommitté gav exempel på hur olika mottagandet och behandlingen av abortsökande var i vårt land. De mest belastade sjukhusen hade inte resurser till samtal och uppföljande arbete, men även på mindre sjukhus gavs inte tillräckliga resurser för detta viktiga arbete. Vi vet att barnmorskornas arbetssituation sedan dess har förändrats. Det ökade antalet barnafödslar tar deras tid, cytologprovtagningar skall genomföras, HIV-aids-provtagningar skall ske och information skall lämnas till alla blivande mödrar. Detta har tagit tid från de förebyggande insatserna. Finns det inte anledning att anslå nya projektpengar? Jag vill fråga socialministern om regeringen i årets budgetberedning inte är beredd att anslå en större del ekonomiska medel dels till socialstyrelsen, dels till sjukvårdshuvudmännen för förebyggande arbete. Vi vet väldigt litet om situationen. Vad betyder t.ex. bostadsbristen för abortutvecklingen? Jag vill också fråga om socialministern är beredd att initiera en förändring av läkemedelsrabatteringen så att p-piller kostnadsfritt förskrivs till tonårsflickor.

Fru talman! Även jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Jag saknar, liksom Karin Israelsson, tyvärr socialministerns egna åsikter. Det är socialstyrelsens rapport som nu i huvudsak har redovisats. En sak torde vi vara överens om, nämligen att vi alla är oroade över ökningen av aborterna, speciellt det tilltagande antalet tonårsaborter som sker, och att olika åtgärder måste sättas in för att vända denna trend. Särskilt oroande är det att fler tonåringar upp till 19 år gör flera aborter, och att de unga flickorna dessutom är utsatta för stora smittorisker, t.ex. av klamydia och kondylom. Socialministern säger nu i sitt svar att det inte bara är antalet aborter som har ökat, utan också antalet födda barn. Detta är dock en klen tröst, fru socialminister, eftersom ökningarna i födelsetal och i antalet aborter berör helt olika kvinnopopulationer. Födelsetalet stiger framför allt i åldrarna 25-40 år, men aborterna ökar främst bland tonåringar och yngre kvinnor. Detta framgår också av den rapport som gjorts av socialstyrelsen, och som socialministern hänvisar till. I anledning av detta vill jag emellertid ställa frågan: Vad kan vi göra för att fler unga flickor, som blir gravida, trots allt skall välja att föda sitt barn? Den diskussionen finns över huvud taget inte med i socialstyrelsens rapport och inte heller i socialministerns svar. Det bör faktiskt vara en huvuduppgift för ett välfärdssamhälle, som jag ser det, att en kvinna skall våga och vilja framföda sitt barn även om det kommer vid en oönskad tidpunkt. Varje aborterat foster måste uppfattas som ett misslyckande för ett välfärdssamhäl le. Delar socialministern min syn i den frågan? Prot. 1988/89:18 För övrigt kan jag i stora delar ansluta mig till de tankegångar som 7november 1988 socialministern för fram, särskilt att ett förebyggande arbete måste bedrivas kontinuerligt. Man måste i det sammanhanget fråga sig, varför ökningen av antalet aborter skett efter 1985. Är det så att införandet av Dagmarsystemet helt enkelt inneburit en försämrad preventivmedelsrådgivning? Tidigare kunde ju specialdestinerade medel utgå just till förebyggande åtgärder, men sedan har ersättningen till landstingen utgått i form av en schablonsumma. Man kan faktiskt ana sådana tankegångar i socialstyrelsens redovisning. Socialministern sätter mycket stor tilltro till att de olika landstingen kommer att vidta lämpliga åtgärder med anledning av de ökande abortsiffrorna. Jag önskar att jag kunde vara lika trosviss på den punkten. I dag bedrivs abortförebyggande verksamhet enligt den s.k. Gotlandsmodellen i endast åtta landsting. Storstäderna saknar t.ex. helt samordnade abortförebyggande insatser. Hur orolig är socialministern egentligen? Vi har nu abortsiffror som motsvarar 60-talets nivå och vi vet att var tredje aborterad tonåring har haft 1—3 aborter tidigare. Socialstyrelsen säger att denna utveckling måste analyseras ytterligare. Riksdagen har på senare år diskuterat abortfrågorna, bl.a. vad gäller de sena aborterna. Tyvärr visade sig regeringen i det sammanhanget så ointresserad av att över huvud taget ta upp abortlagen till prövning att socialutskottet i oktober 1987 för andra gången fick begära att regeringen skulle ge tilläggsdirektiv till utredningen om det ofödda barnet. Först våren 1988 överlämnades socialutskottets betänkande från oktober 1986 till utredningen. Socialministern må ursäkta, men jag finner varken oron för arbetssituationen eller respekten för riksdagen särskilt utpräglad. Jag är besviken över att socialministern helt avfärdar min fråga om en ny abortutredning — en fråga som också Karin Israelsson var inne på. Jag har i min fråga inte ställt kravet om en ändring av abortlagen. Men anser inte socialministern att det vore av värde om ledamöter i en parlamentarisk församling förutsättningslöst slog sina kloka huvuden ihop i en så allvarlig samhällsmedicinsk fråga som denna?

Herr talman! Även jag vill tacka socialministern för svaret på min fråga. Tydligt är att frågeställarna, interpellanten och socialministern är överens om att åtgärder måste till för att få ner det ökande antalet ofrivilliga graviditeter och aborter, framför allt tonårsaborterna. En abort är en nödlösning och innebär alltid en stark psykisk påfrestning för en kvinna. Särskilt gäller detta unga kvinnor på tröskeln till sitt vuxenliv, och jag anser att dessa unga kvinnor är värda att få all den hjälp, det stöd och 37 den undervisning som behövs för att de skall kunna gå in i sitt vuxenliv med andra erfarenheter av sexualitet och samlevnad än vad en eller flera tidiga aborter innebär. Det är alltså mycket angeläget att försöka finna orsakerna till den ökande abortfrekvensen. Socialministern menar att en anledning kan vara att användningen av p-piller har minskat och att detta hänger samman med den debatt om riskerna vid p-pilleranvändning som förekommer av och till i massmedia och i annan debatt. Detta spelar säkert en viss roll. Men än viktigare tror jag det är att preventivmedelsrådgivning och sexualitetsoch samlevnadsundervisning över huvud taget är klart eftersatta och icke prioriterade områden inom hälsooch sjukvården. Ungdomsmottagningar finns inte i alla kommuner, och där de finns fungerar de mycket olika. Det är stora skillnader i kvaliteten på rådgivningen och vad beträffar öppethållandetider osv. Det krävs också ett ganska stort mått av företagsamhet hos ungdomarna att söka upp ungdomsmottagningarna för att där komma i åtnjutande av den hjälp som kan ges. Ungdomsmottagningarna behövs, de behöver byggas ut och de bör ges betydligt större resurser än de har i dag. Men det är också viktigt att satsa på att möta ungdomarna där vi verkligen kan nå alla, framför allt genom skolan. Vi måste se till att få en utbyggd och väl fungerande sexoch samlevnadsundervisning inom skolans ram, där barnmorskor och gynekologer samarbetar med skolkuratorer och lärare för att ge ungdomarna alla de kunskaper som de behöver för att undvika ofrivilliga graviditeter och efterföljande aborter. Genom sådan skolundervisning kan också information om HIV, aids och andra sexuellt överförda sjukdomar nå ut till alla ungdomar. HIV och aidsinformation är i sig viktig och angelägen men den får inte innebära att den vanliga preventivmedelsrådgivningen får stå tillbaka. Jag delar Karin Israelssons oro för att så kan vara fallet. Frågan är om inte just detta hänt och att en av anledningarna till det ökade antalet ofrivilliga graviditeter och aborter just är att HIV och aidsinformationen har tagit överhanden över den vanliga preventivmedelsrådgivningen. Budskapet till ungdomarna har varit att använda kondom för att skydda sig mot HIV smitta, och därvid har man stannat. Hur man skall använda kondom är en kunskap som kanske t.o.m. har gått förlorad under en generation av p-pillerätande kvinnor. Det är kunskaper som på nytt måste tillföras ungdomarna. Varje ungdomskull måste få sådan undervisning. Nu påpekar socialministern att socialstyrelsen har utarbetat en rapport med förslag till åtgärder för att minska antalet aborter i landet, och socialministern säger sig också vara positiv till att informationsverksamheten intensifieras. Men samtidigt säger sig socialministern vara övertygad om att sjukvårdshuvudmännen kommer att vidta lämpliga åtgärder. Tyvärr är jag inte alls övertygad om att sjukvårdshuvudmännen kommer att göra något åt ökningen av tonårsaborterna. Förebyggande verksamhet som främst gagnar unga kvinnor och vars resultat i bästa fall ger utslag i statistiken om några år är nog inte sådant som lyfts fram i hälsooch sjukvårdsbudgetarna nu i november eller inför planeringen av flerårsarbeten osv. Därför är det så väldigt viktigt att socialministerns intresse för dessa frågor resulterar i konkreta förslag till åtgärder. Vi måste diskutera vad vi kan göra åt de Prot. 1988/89:18 ofrivilliga tonårsgraviditeterna med efterföljande aborter. 7 november 1988 Gratis preventivmedel, satsning på forskning om ofarliga p-piller och rejäla resurser för utbyggd sexoch samlevnadsundervisning för ungdomar är några förslag. Är socialministern beredd att stödja sådana åtgärder?

Herr talman! Regeringen frånsäger sig inte sitt ansvar, Karin Israelsson. Gullan Lindblad säger att hon inte kan se att jag känner oro inför utvecklingen utan att jag bara hänvisar till socialstyrelsen. Då har Gullan Lindblad läst interpellationssvaret dåligt. På första sidan i det utdelade svaret säger jag: ”Liksom frågeställarna har jag med oro noterat att antalet aborter ökat.” Pås. 3, sista stycket, säger jag att jag delar socialstyrelsens uppfattning att informationsverksamheten bör intensifieras. Jag säger också där, och det vill jag upprepa, att jag understryker ”betydelsen av en helhetssyn där risken för sexuellt överförbara sjukdomar vägs in i det abortförebyggande arbetet.” Jag ser lika allvarligt på denna utveckling som socialstyrelsen gör och som interpellanten och frågeställarna gör. Läkemedelsrabatteringen har tagits upp, men vi har ingen undersökning som direkt visar hur den har påverkat p-pillerförbrukningen. Användningskurvan hade redan tidigare planat ut och börjat vända nedåt, så det är inte säkert att ändringen av rabatteringen har påverkat situationen särskilt mycket. Om man betänker att kostnaden för den enskilde trots det ändrade prissystemet begränsar sig till ungefär 25 kr. per månad är det inte sannolikt att ändringen har haft någon större inverkan på utvecklingen. Karin Israelsson berörde också frågor som gäller den budget som skall läggas fram i januari. Av de skäl som andra statsråd angivit tidigare i debatten idag kan jag inte ge svar på dem.

Gullan Lindblad frågade vidare: Vad kan vi göra för att fler kvinnor skall välja att föda barn, vilket naturligtvis — jag delar den uppfattningen — måste vara det allra viktigaste. Samhället gör olika insatser på det familjepolitiska området för att stödja barnfamiljer. Vi har barnbidragen, vi har möjligheten att bygga ut barnomsorgen, där regeringen strävar efter att vi år 1991 skall ha full behovstäckning, vi har en föräldraförsäkring som vi vill bygga ut för att göra det möjligt för föräldrar att vara hemma hos sina barn en längre tid. Statsbidragen till barnomsorgen har ju varit föremål för förslag om nedskärningar från de borgerliga partierna. Förslaget om en utbyggnad av föräldraförsäkringen, som ger möjligheter till ersättning för inkomstbortfall, har de borgerliga partierna inte stött. Men jag håller helt med om att det behövs aktiva insatser på familjepolitikens område för att fler kvinnor skall ha möjlighet att föda sina barn och ta hand om dem. Men då måste man, Gullan Lindblad, vara mer generös när det gäller familjepolitiken. 39 Varken Gullan Lindblad eller Elisabeth Persson tror på landstingen. Jag tror att landstingen när den här rapporten från socialstyrelsen nu kommer — den har ju ännu inte kommit ut i trycket; jag har en preliminär upplaga — också måste ta till sig den kunskap som finns när det gäller denna utveckling. Elisabeth Persson! Landsting ser ofta krasst ekonomiskt på sin verksamhet. Låt oss ta med också den aspekten i den här debatten, som i övrigt förs från humanitära och mänskliga utgångspunkter! Jag tror att landstingen måste inse att det också ekonomiskt lönar sig att göra förebyggande insatser i det här sammanhanget. Socialstyrelsen har i sin rapport många bra förslag som gäller information och olika slags insatser. Vi skall naturligtvis från regeringens sida studera de förslagen för att se vilka åtgärder som skall vidtas. Jag vill än en gång säga att jag delar oron inför den här utvecklingen.

Herr talman! Det var bra att socialministern gjorde det klarläggandet, som ju innebar vissa löften för framtiden och som gav mer än vad interpellationssvaret gav oss som har frågat. Det finns då alltså anledning att vänta sig att man under Dagmaröverenskommelsens täckmantel skall kunna diskutera specialdestinerade medel. Men innan man kan göra det antar jag att det krävs en kunskap från båda parters sida om förhållandena ute i landstingen. Förhoppningsvis kan man få fram ett sådant material snabbt, men jag tvivlar kanske på det. Jag frågade också vad aidsdelegationens pengar har kunnat användas till. Jag har inte fått något svar på varför man inte för dem har använt de kanaler som i dag fungerar — det handlar alltså om den sexoch samlevnadsundervisning som sker i skolan, och det handlar om de preventivmedelsmottagningar som finns och som skulle ha behövt förstärkta resurser; de skulle ha gjort ett mycket bra arbete även när det gäller att förebygga spridning av HIV och aidssmitta. När det gäller läkemedelsrabatteringen vill jag säga att i varje fall de barnmorskor som träffar de här tonåringarna i deras abortsituation påstår — det är tyvärr inte belagt i någon större undersökning — att det har en viss betydelse att de inte klarar av vad som behövs av planering. De har ibland inte recept som är aktuella när p-pillren tar slut, och de har i vissa fall av ekonomiska skäl inte möjlighet att lösa ut p-pillren. Det är liksom inte mest aktuellt för den här gruppen av ungdomar. Det vore viktigt att få situationen också i de här hänseendena analyserad och utredd. Sedan vet vi att just p-pilleranvändningen är avhängig av hur debatten om biverkningarna förs. Man har tidigare kunnat hänföra ett ökat antal aborter till en sådan debatt, inte minst i press och massmedia. Det behövs klara riktlinjer också från den högsta myndigheten, socialdepartementet, som handhar pengarna, om vad som enligt dess mening skall göras för de medel som anslås. Vi ställer stora förhoppningar på att socialministern verkligen tar tag i det här och ser till att medlen kanaliseras till det de är avsedda för, nämligen det abortförebyggande arbetet.